Herr talman! Jag måste göra herr Henmark besviken. Jag kan inte gå med på att ett skäl för att få behålla polisdistrikt skall vara att detta utgör något slags kompensation för att den aktuella bygden inte kan ge underlag för järnväg, gymnasieskola, m.m.

Herr Henmark sade sedan något som förvånade mig mycket, nämligen att det är fler än herr Westberg i Ljusdal som har avstyrkt propositionen. Och så lade herr Henmark i folkpartiets uppfattning in en tolkning som inte alls finns med i reservationen.

Kvar är 15. När det gäller betydelsen av ordet ”undantagsvis” har herr Westberg sagt att det kan översättas till något mellan tre och fem. Jag frågade herr Westberg i Ljusdal vilka dessa distrikt var, men han sade ingenting om det. Det betyder att man i fortsättningen i de övriga 15 distrikten, Ljusdal inberäknat, skall räkna med att det enligt vad folkpartiet har sagt är fritt fram för regeringen att dra in tre till fem av dem, om detta inte kolliderar med den regionala organisationen — det är bara att anmäla i efterskott till riksdagen.

Herr talman! Jag vill betona att det i reservationen heter att Kungl. Maj:t skulle kunna göra sådana sammanläggningar för det första ”undantagsvis”, för det andra med beaktande av vad som anförts i reservationen i övrigt och för det tredje endast i sådana fall då det inte berör den regionala organisationen. Jag tycker detta är tre mycket kraftiga undantag, så jag tror inte att herr Nygren behöver vara orolig för reservationen. Däremot tror jag att han har anledning att vara orolig om man endast uttalar att polisdistrikt kan dras in bara antalet inte alldeles oväsentligt överstiger 90. Då blir det många som kan komma i farozonen, även om man vill försöka göra en positiv tolkning av skrivningen.
Herr talman! ”Undantagsvis” betydde enligt herr Henmarks partivän Westberg i Ljusdal tre till fem polisdistrikt. I tre till fem polisdistrikt kan man från folkpartiets sida acceptera indragningar! Undantagna från det hotet, av de 19 som polisutredningen har nämnt, är fyra som faller för den regionala spärren. Kvar är 15 polisdistrikt, och folkpartiet kan alltså finna sig i att fem av de polisdistrikten kan försvinna. Det betyder att samtliga dessa distrikt får känna oro för framtiden, trots att herr Henmark påstår att herr Westbergs reservation innebär avstyrkande av propositionen.

Herr talman! Jag hoppas att herr Nygren inte menar att jag skall ta exempelvis statsrådets siffror så bokstavligt att jag vill hävda att han sagt att det skall bli 95 eller 100 distrikt efter omorganisationen därför att han har råkat nämna de siffrorna. På samma sätt har också herr Westberg anfört detta som exempel på vad man kan tänka sig att reformen skall innebära. Men alltjämt kvarstår att indragningar skall göras undantagsvis, att de inte får beröra den regionala organisationen och att de skall vidtas under iakttagande av de restriktioner som finns intagna i reservationen.
Herr talman! Jag finner att herr Nygren läser reservationen som en viss potentat sägs läsa Bibeln. Han har inte upptäckt att det står ”i enstaka fall” i reservationen, eller också förstår han inte vad det innebär. Men jag ber att få understryka att det står att man ”i enstaka fall” kan vara tvungen att göra en indragning. Vi kan inte in absurdum hävda att det inte får ske i något enda fall; det kan finnas något enstaka fall där det är nödvändigt. Det framgår av reservationen, och det hoppas jag också att herr Nygren förstår.

Herr talman! Den polisreform som vi nu diskuterar är en reform som man på många håll i landet ställt sig tveksam till. Tveksamheten har inte minst gällt om allmänhetens möjligheter till kontakter med polisen avsevärt skulle försämras, särskilt i ett geografiskt vidsträckt polisdistrikt där avstånden till kansliorten skulle bli mycket stora. Polisens arbetsmöjligheter i geografiskt stora polisdistrikt skulle enligt mitt sätt att se uppenbarligen försvåras, särskilt vid behov av snabbt ingripande — t.ex. vid trafikolyckor och grövre brott. Effektiviteten kan knappast öka om alltför lång tid går åt att färdas till de platser där polisens arbetsuppgifter skall utföras. Jag vill personligen uttrycka mycket stor tveksamhet till den distriktsindelning som varit avsedd för norra delen av Dalarna, där avstånden till kansliorterna skulle bli mycket stora. Under vissa tider av året, när turistfrekvensen i de områdena är mycket hög, tror jag att polisens lokala kännedom om förhållandena kan vara mycket värdefull och till stort gagn för polisens arbete. Den polisiära servicen på övervakningssidan bör inte försämras. Den lokala polisorganisationen bör utgöra kärnan i ett rationellt och effektivt polisväsen. För våra glesbygdsområden och många av våra inlandskommuner bör reformen inte brytas loss från de allmänna regionalpolitiska strävanden som finns att behålla en samhällelig service till gagn för bygdens och det allmännas intressen. Allmänheten bör inte få en försämrad polisiär service, för vilket uppenbart risker finns om avstånden till kansliorten och polisposteringar skulle bli mycket stora. Jag vill i anslutning härtill understryka vad som anförs i motionen 1619 år 1971 om garantier för att en distriktsindelning inte skall leda till försämrad bevakning och därmed hos allmänheten skapa en ökad känsla av osäkerhet och otrygghet. Jag vill därför understryka vad utskottet säger på s. 43: ”Mot bakgrunden av vad ovan sagts om vikten av en effektiv övervakningsverksamhet anser utskottet att utgångspunkten måste vara att varje indelningsändring skall leda till en förbättrad övervakning. Om en indelningsändring kan befaras leda till försämrad bevakning — i det område som upphör som självständigt distrikt eller eljest — bör den inte genomföras.” Vissa polisdistrikt är redan i dag så stora att uppenbara svårigheter råder när det gäller att klara servicen på ett tillfredsställande sätt för hela området. Där är polisledning och polisnämnder oroade för vad som skulle hända om distrikten blir ännu större och ställer sig därför mycket tveksamma till att distrikten blir större, vilket skulle bli fallet om polisdistrikt läggs samman. Med instämmande i vad utskottet har framhållit om att skynda långsamt och att nya utredningar bör företas samtidigt som lokala och regionala hänsyn bör tagas, särskilt i glesbygdsområdena, samt tillfälle till hörande av myndigheter och organisationer bör ges, vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Både i regeringens proposition och i justitieutskottets betänkande framhålles att de nya polisstyrelsernas sammansättning bör återspegla den partipolitiska ställningen. Jag delar helt den uppfattningen. Men det bör naturligtvis vara den partipolitiska ställningen i distriktet som skall återspeglas och inte i landstingskommunen. Jag anser det därför vara principiellt fel att som utskottet förordar låta valet av ledamöter i polisstyrelserna äga rum i landstinget. Detta så mycket mera som inte heller landstinget på grund av en som vi väl vet mycket ofullkomlig vallag återspeglar den partipolitiska ställningen i länet. I dagarna har vi fått klart för oss att regeringen tydligen inte tänker lägga fram det efterlängtade förslaget till en ny och rättvis kommunal vallag. Jag kommer alltså till den paradoxala slutsatsen att jag borde stödja regeringens förslag om att primärkommunerna skall utse ledamöter i polisstyrelserna, och att jag borde göra detta just på grund av att samma regering inte vill villfara min och många andras önskan om en ny vallag, som ger varje röst lika värde vid landstingsvalen. Men, herr talman, jag vet att det är meningslöst att i detta skede ställa ett sådant yrkande, och jag skall därför inte göra det. Jag hoppas i stället att vi snart får ett förslag från regeringen med ändring av reglerna för val av ledamöter i polisstyrelserna.

Herr talman! Herr Turesson säger att han instämmer i att den politiska ställningen bör återspeglas i sammansättningen av polisstyrelserna. Han menar alltså att det är den politiska sammansättningen av ledamöter i distriktet och inte i landstinget som skall vara avgörande. Det står inte uttryckligen i utskottets betänkande att det gäller polisdistrikten, men detta torde ändå framgå av resonemanget. Vi har nämligen sagt att risken med att låta kommunerna vara valkorporationer ligger i att i vissa distrikt en stark övervikt inom somliga kommuner kan bidra till att det blir en politisk slagsida.Detta gör att vi tycker det är riktigare att anförtro denna uppgift åt landstinget, men det är alltså den politiska sammansättningen inom det distrikt där polisstyrelsen skall väljas som är avgörande.
Herr talman! Jag är helt övertygad om att det icke finns någon som helst möjlighet att få ett landsting att välja polisstyrelseledamöter efter andra grunder än proportionella med hänsyn till landstingets sammansättning, och då får vi en fullständigt felaktig bild av den politiska ställningen i polisdistriktet. Detta är olyckligt, och det är därför som jag anser det principiellt felaktigt att låta landstinget utgöra valkorporation.
Herr talman! Vi har anledning att uttrycka uppskattning över att justitieutskottet har lyckats åstadkomma en så bred politisk enighet i frågan om polisorganisationen som man faktiskt har lyckats få till stånd. Det är lika viktigt för polisen — det inre försvaret — att besluten fattas i bred enighet som det är för det yttre försvaret. Men lika viktig som denna enighet är, lika viktigt är att ansvarsfördelningen inom polisväsendet är alldeles klar. Det får inte råda någon tvekan om vem som har att besluta i ärenden, vem som uppbär skilda befogenheter. Det får inte finnas utrymme för olika tolkningar och godtycke. Jag har, herr talman, när jag följt denna nu rätt långa debatt inte blivit övertygad om att sådan klarhet rörande ansvarsfördelningen skapas med ett riksdagsbeslut helt i enlighet med utskottets förslag. Det gäller fördelningen av beslutanderätt och befogenheter mellan de blivande nya polisstyrelserna och polischefen. Det finns motsägelser i utskottsbetänkandet på den punkten. Utskottet ger på s. 22 i sitt betänkande ett fylligt referat av vad som här säges i propositionen. Där står: ”Konstruktionen blir alltså att både polisledningsoch förvaltningsuppgifterna åläggs polisstyrelsen, trots att uppgifterna i stor utsträckning skall fullgöras av polischefen. Mot denna bakgrund kan den nuvarande i den särskilda lagen givna definitionen av vad som avses med polismyndighet inte behållas.” Där sägs alltså klart att primärt har polisstyrelserna att ta befattning med både polisledningsoch förvaltningsuppgifter. Sedan skall polisledningsuppgifterna delegeras till polischefen, och det finns åtminstone antydningar om hur denna delegation skall gå till. Jag skall be att få återkomma till det. Men på s. SS, när utskottet mera fritt refererar propositionen, sägs det, mitt på sidan: ”Polisstyrelserna ålägges alltså i princip de uppgifter som lokal polischef nu har. I praktiken avses emellertid ingen ändring härvidlag. Arbetsuppgifterna skall, som närmare angivits ovan i avsnittet rörande medborgarinflytandet, enligt propositionen fördelas mellan polisstyrelsen och — genom delegation — dess ordförande, polischefen. Ärenden som innebär utövning av polisledning skall falla helt utanför medborgarrepresentanternas befogenhetsområde.” ”Falla helt utanför medborgarrepresentanternas befogenhetsområde” — det måste, herr talman, innefatta att det även faller utanför styrelsens befogenhet att delegera. En styrelse kan inte till en tjänsteman eller någon annan delegera beslutanderätt i frågor, som faller helt utanför styrelsens eget befogenhetsområde. Det är där, herr talman, som jag menar att oklarheten råder. Nu är vi upplysta om att delegationen skall ske genom att det utfärdas instruktion, och såvitt jag förstår pågår utarbetande av denna instruktion i departementet. Men det framgår också, om jag tolkat texten rätt — jag ber statsrådet Lidbom om hjälp med tolkningen om jag missuppfattat någonting — att delegationen ändå måste ske via polisstyrelserna. Instruktionen drar upp ramen och utfärdar bestämmelser för hur delegation skall gå till. Men delegationen måste ske från polisstyrelsen till polischefen. Är det verkligen möjligt att ens i enlighet med en instruktion fatta beslut om att delegera uppgifter som man själv inte har? Jag är rädd, herr talman, att här kommer att skapas en oklarhet, och den behöver undanröjas. Det har i talarstolen i dag av justitieutskottets ordförande utan motsägelse från statsrådet Lidbom eller någon annan använts uttryck av ungefär denna lydelse: Konstruktionen innebär att polisstyrelserna skall delegera beslutanderätt i frågor där styrelsen själv icke har primär beslutanderätt. För mig är det en orimlig tanke att man skall kunna delegera en rätt som man inte har. Blir det inte så att om polisstyrelserna formellt till polischefen delegerar befogenheten att leda polisarbetet, kommer det beslutet att vara en nullitet? Polischefen agerar och handlar i sin tjänst på grundval av ett uppdrag som rimligen inte har någon laga kraft, därför att den instans som givit uppdraget icke har rätt att befatta sig med dessa frågor. Det är möjligt att statsrådet Lidbom eller någon annan kan skingra min oro på den punkten — jag vet inte. Tills vidare, herr talman, anser jag att det vore bättre att låta den nuvarande lagen om vad som skall avses med lokal polismyndighet fortsätta att gälla bara med den ändringen att vi infogar en mening som ger polisstyrelserna den avsedda ställningen. Jag vill därför, herr talman, sluta med att yrka att riksdagen för sin del antar följande förslag till lag om ändring i lagen om vad som avses med polismyndighet.

Herr talman! Jag skall passa på att säga några ord för att om möjligt hjälpa till att skingra den oklarhet som herr Carlshamre påtalade. I den föreslagna lagen står skrivet: ”Med polismyndighet avses polisstyrelsen.” Det betyder att alla frågor som enligt lag eller författning ankommer på lokal polismyndighet enligt lagen tillhör polisstyrelsen. All lokal polisverksamhet faller i princip under polisstyrelsens kompetens. Nu är det sagt att en del skall delegeras och annat kunna delegeras. Tanken är att man genom en instruktion direkt skall delegera den operativa ledningen av polisens arbete till polischefen. I övrigt kommer av instruktionen att framgå i vilka frågor polisstyrelsen kan besluta att delegera beslutanderätt till polischefen. Jag tror inte att det är något att anmärka på den teoretiska och formella klarheten i ett sådant system. Herr Carlshamre kan känna sig lugn.
Herr talman! Jag är beredd att tro att det kanske inte finns någon anledning till oro över bristande klarhet i propositionen. Men nu är det så att riksdagens beslut icke är propositionens text, utan det är utskottets betänkande, och i utskottets betänkande står dess värre uttryckligen att ärenden som innebär utövning av polisledning skall falla helt utanför medborgarrepresentanternas befogenhetsområde. Det är detta som kommer att ingå i riksdagens beslut, och då frågar jag mig om den avsikt som ligger bakom propositionen egentligen blir möjlig att förverkliga, sedan riksdagen fattat detta beslut. Är det inte också så, herr Lidbom, att man i varje fall antar en ny definition av begreppet delegation, som inte är densamma som vi i gängse praxis inlägger i begreppet? Vi menar med delegation, inte minst i den kommunala styrelsen, att en nämnd eller en styrelse som har en viss beslutsbefogenhet överlåter denna till någon annan, oftast en tjänsteman, kanske en ordförande. Här är det uppenbarligen så att Kungl. Maj:t med en instruktion delegerar uppgifter ifrån polisstyrelsen till polischefen, uppgifter som man nyss har sagt primärt tillkommer polisstyrelsen. Är detta egentligen en delegation? En delegation karakteriseras ju bl.a. därav att den delegerande, den nämnd eller styrelse som fattat beslutet om delegation, när som helst kan återta den. Man kan återta den helt eller återta den för en enskild fråga. Man kan gå in i beslutsprocessen och säga att här har en underställd tjänsteman enligt delegation fattat ett beslut, men nämnden upphäver det beslutet och tar tillbaka sin rätt att besluta. Det kan polisstyrelsen, såvitt jag förstår, icke göra. Därmed menar jag också att det finns en skillnad på den regionala och den lokala organisation som här är föreslagen. När man hänvisar till parallellen med länspolischefen och hans förhållande till länsstyrelsen är den parallellen enligt min mening inte helt korrekt. Den stora skillnaden är att landshövdingen kan personligen under utomordentliga förhållanden ingripa och ta befäl över polisen. Han har alltså verkligen befogenheter rörande polisledningen, men det har icke polisstyrelsen eller dess ordförande. Är det inte också så att frågorna blivit något svårare genom att den förutsättning som gällde när propositionen skrevs, nämligen att polischefen skulle vara självskriven ordförande i polisstyrelsen, inte längre är för handen sedan utskottet ändrat på den punkten?
Herr talman! Riksdagens beslut, om riksdagen bifaller utskottets betänkande i detta fall, är att riksdagen antar ett lagförslag om vad som skall avses med polismyndighet. Det lagförslaget är identiskt med propositionens förslag. Någon risk för att en oklarhet skapas genom eventuella skrivningar i betänkandet finns icke på denna punkt.
Herr talman! Min avsikt har icke varit att vi skulle få en polemik, en strid om detta. Jag har bara velat göra ett försök att skapa en viss klarhet, och jag är fortfarande inte riktigt säker på att den klarheten har skapats. Riksdagens beslut är visserligen en lag som antages efter ett förslag som är identiskt i propositionen och i utskottsbetänkandet. Men det är ett förslag som enligt min mening ger rum för tolkningar och kommer att behöva komplettering med en instruktion — det vet vi redan. När man skall tolka en lag går man till förarbetena, till processen som föregått lagstiftningen. I den processen ingår riksdagsbehandlingen och utskottsbetänkandet, där det uttryckligen sägs att enligt riksdagens mening faller ärenden rörande polisledning helt utanför medborgarrepresentanternas befogenhetsområde. Där är, menar jag, alltjämt en oklarhet. Efter detta, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bibehållande av den gällande lagen om polismyndighet med den ändring som jag har föreslagit.

Herr talman! Herr Carlshamres resonemang har kanske ett visst teoretiskt intresse, men i praktiken betyder hans funderingar nog inte så mycket. Sedan vi hört vad statsrådet Lidbom här har sagt kan vi väl känna oss lugnade på den punkten — om vi nu hade några tvivel. Jag vill tillägga att vi i utskottet tog upp denna fråga just med anledning av att vi hade frångått propositionens förslag rörande utseende av ordförande i polisstyrelserna. Vi kom slutligen fram till den ståndpunkt som vi har intagit i utskottet, även om vi medger att de synpunkter som har framförts i det särskilda yttrandet också kan ha ett visst fog för sig. Om riksdagen stannar för det förslag som utskottet här har framlagt så kommer vi säkerligen att få ett system som fungerar. Därvidlag delar jag helt statsrådets uppfattning. Jag yrkar alltså bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den fråga som nu är föremål för vår behandling var uppe till diskussion för rätt kort tid sedan, nämligen den 5 november förra året, och jag skulle därför inte behöva säga många ord, eftersom jag då deltog i debatten. Men eftersom tidningen Broderskap i ett ledarstick den 11 februari i år har gjort ett angrepp på mig på grund av den ställning som jag tog i debatten den 5 november förra året, finner jag ändå anledning att säga någonting i denna fråga. Jag skall strax återkomma till vad man i den nämnda tidningen har att säga i saken. Bakgrunden till den här frågan är kyrkomötets beslut 1970. Vid detta kyrkomöte framlades en motion av biskop Sven Silén om viss gudstjänstgemenskap mellan svenska kyrkan och andra i Sverige verksamma kristna samfund. I motionen, som också var undertecknad av biskoparna Lundström och Askmark och professor Åke Andrén, betonades inledningsvis att karakteristisk för den kristna kyrkan under 1900-talet är den ekumeniska rörelsen. Jag vill citera några rader ur denna motion till 1970 års kyrkomöte: ”För somliga kristna, företrädesvis i den unga generationen, och på somliga platser ter det sig som en orimlighet att kristna på samma ort firar gudstjänst och håller nattvard vid skilda bord. De har tagit på orden uppmaningar från t.ex. Kyrkornas världsråds generalförsamlingar i New Delhi 1961 och i Uppsala 1968, uppmaningar till upprättande av gudstjänstgemenskap mellan kristna på samma ort. Med otålighet, viss irritation och stundom bitterhet anser de sig finna att samfundsledningarna icke tagit uppmaningarna med samma allvar, åtminstone icke dragit samma praktiska konsekvenser.” I biskop Siléns motion föreslogs att en utredning skulle komma till stånd om gudstjänstgemenskap och nattvardsgemenskap mellan svenska kyrkan och frikyrkorna. Enligt ett besked från Kungl. Maj:t av den 4 juni 1971 har också handlingarna överlämnats till ärkebiskopen, och man har accepterat tanken på en sådan utredning och också ställt medel till förfogande. Det finns alltså inte anledning att vad den saken beträffar ta upp det motionsyrkande som i år förelagts riksdagen. I den motion, som framlades vid kyrkomötet, föreslogs en provisorisk och interimistisk lösning, medan denna utredning pågick. Man lade fram ett förslag avsett att temporärt tillgodose lokala behov av gemenskap mellan svenska kyrkan och andra kristna samfund vad gäller nattvardsfirandet. Det lagförslag som lades fram utarbetades med tanke på att bevara svenska kyrkans ordning och likväl möjliggöra viss gudstjänstgemenskap över samfundsgränserna. Den ordningen gäller fortfarande i svenska kyrkan att präst inte har rätt att medverka vid nattvardsgudstjänst enligt annat samfunds gudstjänstordning. I motionen framhölls att präst i svenska kyrkan borde beredas möjlighet att antaga inbjudan från annat kristet samfund att vid visst såsom ekumeniskt klart angivet gudstjänsttillfälle medverka vid nattvardsgudstjänst enligt det inbjudande samfundets gudstjänstordning. Vidare föreslogs att pastor i svenska kyrkans församling också borde beredas möjlighet att till visst såsom ekumeniskt klart angivet gudstjänsttillfälle inbjuda person, som i annat kristet samfund är behörig leda nattvardsgudstjänst, att i svenska kyrkan tillhörigt gudstjänstrum medverka vid nattvardsgudstjänst i enlighet med svenska kyrkans gudstjänstordning. Personligen sympatiserar jag i mycket hög grad med de synpunkter, som anfördes i den till kyrkomötet 1970 framlagda motionen. Förslaget ledde till att kyrkomötet med 59 röster för utskottsbetänkandet, kyrkolagsutskottets betänkande nr 19 år 1970, och med 38 röster för en reservation beslöt godkänna ett förslag till lag om viss gudstjänstgemenskap mellan svenska kyrkan och andra inom riket verksamma samfund. De 38 som röstade för reservationen var ju egentligen inte emot en ekumenisk lösning utan betonade att överläggningar och underhandlingar mellan samfundens ledningar är den enda framkomliga vägen för att nå en varaktig och allmänt accepterad lösning, och då skulle både teologiska och praktiska synpunkter ingående behandlas. Till det är att säga att flera av de frikyrkliga samfunden redan klart och tydligt uttalat att de önskar ha en sådan gemenskap med andra samfund, t.ex. svenska kyrkan. Det föreligger alltså redan bestämda önskemål och uttalanden på den punkten. Vid frågans behandling i november månad förra året hade jag ett särskilt yttrande i denna sak. Jag framhöll där att riksdagen hade bort kunna säga att vad kyrkomötet beslutade 1970 var riktigt och bra och uttryck för en fin ekumenisk inställning och anda. Jag har samma uppfattning i dag, och jag har nu tillsammans med herr Enlund en reservation med samma syftemål. Saken är ju den att kyrkomötet självt uttalat sig för en reglering av förhållandena enligt en ekumenisk linje, så att svenska kyrkan i viss utsträckning och för begränsad tid får möjlighet till nattvardsfirande gemensamt med andra trossamfund. Jag tänker t.ex. på det stora kristna riksmöte som skall äga rum i augusti i år i Göteborg — det kallas för ”G-72” — med 1000 delegater från kristna kyrkor och samfund i Sverige, ungefär hälften från svenska kyrkan och den övriga delen från frikyrkor i Sverige. Det är första gången ett riksmöte av denna typ äger rum, och det hade varit ganska naturligt om man vid det tillfället också kunnat gå till Herrens bord tillsammans såsom kristna, när man faktiskt har en historisk, unik sammankomst i svensk kyrkohistoria. Det hade enligt min uppfattning varit värdefullt om svenska kyrkans präster hade kunnat gå till ett annat samfunds nattvardsbord och delta i utdelandet utan att bryta mot sin egen kyrkas ordning eller om man kunnat inbjuda pastorer från andra samfund till svenska kyrkans nattvardsbord och göra det utan att bryta mot sitt eget samfunds ordningar. Kulturutskottet har på nytt avvisat tanken att riksdagen skall uttala sig i saken. Man hänvisar till 1968 års beredning om stat och kyrka och till att kyrkans inre verksamhet i framtiden skall regleras genom bestämmelser som kyrkomötet självt utfärdar. Vi har fortfarande den ordningen i Sverige att lag för svenska kyrkan inte stiftas av kyrkomötet ensamt, i varje fall inte ännu. Vi har fortfarande den ordningen att kyrkomötet samt regering och riksdag tillsammans beslutar om lag för svenska kyrkan. Kyrkomötet har alltså sagt sin mening i denna fråga och uttalat en positiv inställning till en gudstjänstgemenskap och nattvardsgemenskap av den typ som här föreslagits. Om riksdagen inte accepterar kyrkomötets beslut, menar jag att det vore att lägga sig i kyrkans inre angelägenheter på ett oskäligt sätt. Ty då förhindrar man ju den ordning som svenska kyrkan själv genom sitt kyrkomöte beslutat om på denna punkt. Det är beklagligt att riksdagen inte skall kunna fatta samma beslut som svenska kyrkans kyrkomöte självt fattat. Jag hade alltså förra året ett särskilt yttrande på denna punkt, och nu har tidningen Broderskap av den 11 februari 1972 ironiserat över min inställning och skrivit som rubrik ”Kluven liberal”. ”Att vara liberal är som bekant att vara kluven”, heter det. Med denna nedvärderande fras som utgångspunkt gör man en negativ bedömning av den ställning som jag tog i denna fråga för några månader sedan. Orden var väl avsedda att vara såväl en lustighet som ett angrepp, men man säger inte ett ord om i vilket sammanhang de en gång fälldes. Det heter i artikeln att ”Källstad gjorde försöket att på en gång dela utskottets uppfattning och i ett särskilt yttrande ansluta sig till motionen”. Det skulle ju betyda att varenda en som har ett särskilt yttrande — och det förekommer väldigt ofta — är en kluven människa. Det kan inte vara meningen att man skall tolka de särskilda yttrandena på det sättet. Nu har jag alltså avgivit en reservation. Det betyder att de som står bakom tidningen Broderskaps uppfattning — och herr Zachrisson i kulturutskottet torde dela den syn som redovisas i ledarsticket — har anledning att ta tillbaka dessa ord. Det finns nu möjlighet att konstatera att herr Enlund och jag, och säkerligen ganska många här i kammaren, vill ge vår mening till känna på denna punkt och hävda att det vore riktigt och klokt att riksdagen tog samma ställning i denna fråga som svenska kyrkan har gjort och därmed snabbt underlättar för samfunden att få en gudstjänstoch nattvardsgemenskap som befrämjar en ekumenisk inställning.

Herr talman! Denna fråga diskuterades så sent som i november i fjol, och därför tycker jag inte att det finns anledning att gå in i någon större sakdebatt här i dag, och jag skall inte göra det. Jag kan i stort sett ansluta mig till vad herr Källstad har sagt. Jag har lokala erfarenheter av de bristande möjligheterna till gudstjänstgemenskap, som jag och många med mig har upplevt som svåra. Till 1970 års kyrkomöte hade också jag lämnat en motion som tog sikte just på att åstadkomma ifrågavarande gudstjänstgemenskap. Jag är självfallet mycket glad över herr Källstads och herr Enlunds reservation. Herr Källstad besitter ju stor sakkunskap i denna fråga, och jag ansluter mig givetvis till reservationen. Av denna drar jag också den slutsatsen att man från frikyrkohåll är intresserad av att få frågan reglerad. Vi har nu genom reservationen beretts möjlighet att i dag fatta ett beslut som ligger i linje med de ekumeniska strävandena inom både svenska kyrkan och frikyrkan. Vi har också mycket klart uttalade önskemål från kyrka och frikyrka. Svenska kyrkan har genom kyrkomötet klart och tydligt begärt att få till stånd denna gudstjänstgemenskap, och en del av frikyrkorna har också visat att de har intresse av att få denna fråga löst. De ekumeniska strävandena måste med stor kraft hävdas. Jag tycker att det är angeläget att göra det, inte minst inför det stora ekumeniska möte som herr Källstad talade om och som äger rum i sommar i Göteborg. Där skall vi träffas från kyrkan och frikyrkan, och det skulle vara utomordentligt positivt om vi då hade möjlighet till denna gudstjänstgemenskap, som alltså riksdagen i dag kan ge oss.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

Herr talman! Det är riktigt som här har sagts att det inte är länge sedan den här frågan diskuterades i riksdagen. Då framhölls det — och det kan väl upprepas — att detta är en kyrkans inre angelägenhet och att vi hoppas att det skall bli så ordnat att sådana kyrkans inre angelägenheter skall kyrkan själv få reglera. Herr Källstad har nämnt att lagförslaget antogs av kyrkomötet med 59 röster mot 38. Tydligen är det inte en absolut enighet om att det här lagförslaget är det bästa. Herr Källstad menar att riksdagen för sin del skulle kunna fatta ett likartat beslut. Ja, det beror på vad herr Källstad lägger in i ordet likartat. Om man skall följa lagen på den här punkten måste det vara precis samma lagförslag som antas av kyrkomötet, regeringen och riksdagen. Riksdagen kan inte anta ett förslag som på vissa punkter är något annorlunda formulerat men i sitt syfte är likartat, utan det skall som sagt vara fråga om samma lagförslag. Man kan väl tycka att kyrkomötets förslag syftar till en bättre ekumenik, men det är dock, enligt min mening, ett rätt invecklat lagförslag. Det innebär att för att ett frikyrkosamfunds präst skall få medverka vid nattvardsgudstjänst i svenska kyrkan skall han vara inbjuden av pastor i församling inom svenska kyrkan. Gudstjänsten skall hållas enligt svenska kyrkans gudstjänstordning och utlysas såsom ekumenisk, och därjämte skall pastor samråda med församlingens övriga präster och med kyrkorådet. För att en präst i svenska kyrkan skall få medverka vid en gemensam nattvardsgång i ett annat kristet samfund här i landet gäller också en rad bestämmelser. BI. a. skall prästen i svenska kyrkan innan han deltar samråda med sitt stifts biskop, med övriga präster i församlingen och med kyrkorådet. Jag vill här bara i korthet nämna att vi ju ändå nu i vår väntar oss att beredningen om stat och kyrka skall avge sitt betänkande där hela frågan om kyrkans inre angelägenheter tas upp.

Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Vad beträffar själva lagförslaget, som herr Mattsson i Lane-Herrestad berörde, är det lagförslag som nu ligger på riksdagens bord exakt detsamma som det som antagits av kyrkomötet. Jag har inget minne av att jag nämnde att det var ett likartat lagförslag som vi i dag har att ta ställning till, utan det är alltså samma lagförslag. Jag fattar det så att om riksdagen inte antar just det lagförslag som kyrkomötet har antagit måste saken gå tillbaka till kyrkomötet, och man måste där fatta ett nytt beslut, varefter ärendet återigen måste gå till riksdagen, ifall den ordningen då fortfarande gäller. Det skulle ta ovanligt lång tid. Vi har alltså samma förslag på bordet nu som kyrkomötet har antagit. Jag vill också än en gång poängtera att det inte är fråga om att riksdagen på något sätt sätter sig över svenska kyrkan eller lägger sig i på ett otillbörligt sätt dess inre angelägenheter, utan det är fråga om att acceptera samma lag som svenska kyrkan själv har antagit. Därför är det angeläget att vi nu fattar ett beslut i positiv riktning.

Herr talman! Det är med stor tvekan jag har anmält mig till debatten, därför att den syns mig på ett sätt helt överflödig, ett slöseri med kammarens tid, inte därför att det som rör kyrkan i och för sig är oviktigt utan därför att den fråga som vi talar om i dag så nyligen har varit uppe i kammaren. Den 5 november förra året behandlades kulturutskottets betänkande nr 20, och det var då en ganska lång debatt. Vad som då sades kan man ju lätt läsa i dag, om man vill ha frågan belyst. Då var det visserligen bara ett särskilt yttrande, medan det i dag är möjligt att få votera. Det är det som är ändringen. Motionen är i stort sett likadan. Det är två undertecknare i stället för en. Eljest har ingenting blivit annorlunda. T. o. m. klämmen nr 2 med en begäran som redan har fått svar finns med. Jag vill göra ett par anmärkningar här. Vad skall man säga om lagtexten t.ex.? Är reservanten herr Källstad nöjd med lagtexten? Han har nyss sagt att den stämmer med den av kyrkomötet antagna lagtexten. Med anledning därav skall jag be att få tala om att när den här frågan var uppe i kyrkomötet, som ju inte var enigt — det har vi redan hört — var det en mycket lagkunnig man, herr Strandberg, som tog upp det förslag till lagtext som förelåg och ställde en rad frågor som jag vill beröra. Han sade: ”Nattvardsgemenskapen sägs skola ske med andra kristna samfund i landet. Vem skall avgöra vad som är ett kristet samfund? Förmodligen varje domkapitel för sig, vilket betyder att vi kan få olika praxis i olika stift. Var går gränsen?” Sedan pekar talaren på att det ju finns samfund som har ganska litet gemensamt med det stora flertalet övriga samfund, som har mycket besynnerliga uppfattningar men som dock måste kallas kristna samfund. ”Vad betyder det vidare att gudstjänsten skall ha utlysts som ekumenisk? Hur avses tillämpningen bli där? Är det fråga om enstaka manifestationer en och annan gång om året varefter var och en återgår till sin egen lilla slutna värld?

Det är en mycket besynnerlig regel, eftersom prästen över huvud taget inte är underordnad kyrkorådet och det han gör vid sidan av sin tjänst utanför alla tjänsteåligganden, kanske t.o.m. utanför församlingens gränser, inte rimligen kan påfordra någon överläggning med kyrkorådet. Att kyrkorådet skall säga sitt ord, när den ekumeniska nattvardsgudstjänsten hålls i den egna kyrkan under medverkan av frikyrkopastorer är naturligt — att det skall blandas in när en av församlingens präster fungerar i en frikyrka är så lite naturligt, att jag t.o.m. skulle vilja ifrågasätta, huruvida det låter sig förena med den rättsliga ställning som prästen har och de regler som gäller för hans ämbetsansvar. När det gäller en komminister eller en kyrkoadjunkt kompliceras situationen ytterligare av att dessa normalt inte har säte i kyrkorådet och inte kan påfordra kyrkorådets sammankallande.” Så långt citaten. De visar ju att lagtexten inte är vad den borde vara, om den skulle antagas och upphöjas till lag. Jag vill än en gång understryka det jag mycket uppehöll mig vid i höstas och som herr Mattsson i Lane-Herrestad redan har nämnt, att vi står ju inför kyrka—stat-beredningens avslutande betänkande. Hur det sedan blir med kyrkan vet ingen, men jag tycker att i detta läge är det anledning att hejda sig här. Och den princip som jag i den förra debatten höll på är förhandlingar. Man pekar kanske på att kyrkolagen formellt omöjliggör detta, men det finns en mängd saker i kyrkolagen från 1686 som, om man riktigt skulle granska vad som står, skulle ställa till trassligheter, så ingen gör det i praktiken. Herr Källstad är naturligtvis i sin fulla rätt när han talar här. Han är kanske fortfarande medlem i svenska kyrkan och han är riksdagsman. Men han är också pastor i en frikyrka, han känner frikyrkorna väl och han gör säkerligen ett bra och uppskattat arbete där. Vad som förbryllar mig är att han då som medlem av riksdagen så ivrigt arbetar för en lagstiftning som gäller en annan kyrka än den han närmast företräder och är hemma i. Det gäller ju en lagstiftning vars olägenheter t.ex. genom lagtexten drabbar trosfränder i en annan kyrka än hans egen. Han säger att han vet vad kyrkan vill, och om kyrkomötet varit helt enigt hade jag väl kunnat ge honom rätt på den punkten, men det var ju inte så — det har vi redan blivit påminda om. Sedan vill jag säga några ord om nattvarden. Det finns ingen gudstjänst som har den art och karaktär som nattvardsgudstjänsten har. När den instiftades var det några få som deltog — den ägde rum i avskildhet och stillhet. Jag upplever själv som kristen att den innerligaste gemenskap som en gudstjänst kan ge, det ger nattvarden. Nattvarden är ett sakrament, den är tillbedjan och bön. Jag undrar om den är lämpad att vara just en gudstjänst som används när man vill demonstrera de kristnas enighet. För min del har jag inte den uppfattningen. Det är ju oftast få i de vanliga nattvardsgångarna, men det kan också vara många. Men de sker i stor stillhet. I regel sker det så, att friförsamlingar, med sin uppfattning i vissa kristna frågor, och kyrkoförsamlingar med sin uppfattning samlas i sina rum. De har ändå kunnat vara vänner på lokalplanet och kan måhända också bedriva ekumenik och hålla möten. Jag har svårt att förstå varför man skall behöva uppleva att vi nödvändigtvis måste få också denna gudstjänst på alla punkter samordnad och likformad. Instiftelseorden är ju inte heller desamma i skilda församlingars ritual. Hur man än ser på saken måste det därför alltid uppstå svårigheter. Jag var i morse kl. 8 i en kyrka här i Stockholm, där jag deltog i en ottegudstjänst med nattvard. Den var öppen för alla. Det var inte många människor där, men vilken kyrka eller församling man än tillhör här i staden eller ute i landet var man ändå lika välkommen. Ingen blev avvisad. Jag föreställer mig att det är på samma sätt i frikyrkorna. När fru Jonäng talade om bristande möjligheter till gudstjänstgemenskap tyckte jag att hon betonade ordet felaktigt. Det går även i Göteborg, vid det stora möte som där skall hållas, att ordna gudstjänster till vilka alla får komma. Den ena dagen kan man hålla gudstjänst i en statskyrka där en statskyrkopräst tjänstgör, en annan dag i en frikyrka under frikyrklig ledning — om man har en tillräckligt stor lokal. Jag menar att det möte som planeras i Göteborg och som jag vet mycket litet om — utom det att mötet skall bli i allra högsta grad ekumeniskt — inte skulle få några allvarliga men av om vi i dag inte antar detta lagförslag här i riksdagen. Jag står alltså kvar på den ståndpunkt där jag stod för några månader sedan, när vi senast diskuterade dessa frågor, och jag tror inte att ropen på intercelebration kommer från de många, från de djupa leden, från dem som regelbundet i kyrkan firar Herrens nattvard. De vill inte reglera inomkyrkliga och mellankyrkliga förhållanden med lagar. Det är ett statskyrkotänkande som är främmande för det stora flertalet kyrkomedlemmar — utan att man därför på något sätt är avogt inställd till ekumenik. Jag sade i höstas att riksdagen inte är rätt forum för lösningen av frågor av denna art, och min övertygelse är ännu starkare nu. Vi skall överlämna åt trossamfunden själva att i församlingarna finna den bästa vägen. Jag vill också gärna upprepa ett par ord som jag då sade, nämligen att Kristi sanna kyrka är en och alltid har varit en. Det är ett faktum som vi inte kommer ifrån. Samtidigt skall vi vara på det klara med att kyrkan här i världen aldrig i sin yttre gestaltning kan nå så långt att den blir enig i allt. Jag tror inte heller att den motion och den reservation som vi nu behandlar djupast sett främjar den gemenskap, som jag är övertygad om att motionärerna och reservanterna vill nå. Jag tvivlar inte på deras ärliga uppfattning och vilja, men jag tror att det är lyckligt om kyrkan nu under slutarbetet i den beredning som skall behandla kyrkans ställning får vara sig själv och att inomkyrkliga angelägenheter får lösas inom kyrkan.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr Nilsson i Agnäs att jag inte tillhör svenska kyrkan utan en annan kyrka, nämligen metodistkyrkan. Men jag har ofta medverkat i gudstjänster i andra kristna kyrkor här i landet, inklusive svenska kyrkan. Jag talar här inte heller i första hand i egenskap av medlem av metodistkyrkan utan jag gör det dels som svensk medborgare, dels som ledamot av denna riksdag och som förespråkare för en ekumenisk linje. Och då anser jag mig ha rätt att här plädera för den uppfattning och den övertygelse som jag har. När det i lagförslaget står ”annat kristet samfund”, så tror jag inte att det är några svårigheter att bestämma vad det rör sig om här i Sverige. De orden måste tolkas så att de främst syftar på de åtta till Sveriges frikyrkoråd anknutna samfunden samt Pingströrelsen, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Romersk-katolska kyrkan och Grekiskortodoxa kyrkan. Det är de kristna samfunden som vi i första hand har att räkna med här i landet vid sidan av svenska kyrkan, och jag tror inte att någon annan uppfattning kan vara aktuell vid tolkningen av själva lagtexten. När sedan herr Nilsson frågar om jag är nöjd med lagtexten vill jag säga att jag personligen skulle vilja ha ett enklare förfaringssätt än det lagtexten föreskriver. Men i den frågan vill jag inte lägga mig i svenska kyrkans inre angelägenheter; den har själv vid sitt kyrkomöte uttalat att den vill ha denna ordning. På den punkten vill jag inte ingripa och föreslå några förändringar. Den har sagt sitt, och vi har i riksdagen att besluta om denna ordning eller dröja många år innan frågan kommer hit igen.
Herr talman! Jag var inte säker på om herr Källstad ännu var medlem av svenska kyrkan. Nu svarar han att han inte är det. Då är det alltså som frikyrkoman och som lagstiftare, alltså som medlem av Sveriges riksdag, han talar. Det har han rätt att göra — jag har ingen invändning mot det. Men jag skulle här vilja dra en analogi.

Nu är det litet annorlunda, eftersom svenska kyrkan fortfarande är en statskyrka, och det är fullt riktigt att herr Källstad och vem som helst kan agera. Men jag tycker att finkänsligheten och den kristna kärleken skulle bjuda att man inte går fram den här vägen, när man ändå är övertygad om att det inom kyrkan inte råder enighet på denna punkt, att man inte är mogen för detta, om vi skall uttrycka det så, och när en annan ordning, som herr Källstad vet, skymtar. När herr Källstad säger att han inte kan vara helt nöjd med lagtexten förstår jag honom. Men jag tror att kyrkomötets ledamöter, oavsett hur de röstade, kände sig lyckliga över att texten inte blev antagen. Om det skulle bli en debatt till i kyrkomötet, så skulle det bli en helt annan lagtext. Herr Källstad talar om att det kommer att dröja många år. Vi kan väl förutsätta att det kan dröja ett tiotal år, men det är inte säkert att det dröjer så länge. I de flesta fall skall det i praktiken gå att lösa den här frågan.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs citerade tidigare herr Strandberg från kyrkomötet. Herr Strandberg representerar enligt min uppfattning ingen kyrkosyn som delas av majoriteten inom svenska kyrkan. För den som vill arbeta för att skapa en demokratisk kyrka är det naturligt att tänka sig ett samråd mellan pastor och kyrkoråd. Jag skall inte gå i svaromål när det gäller frågan om riksdagens behörighet. Det ämnet diskuterade vi och klarade av redan i fjol. Det finns ingen anledning att gå in på det. Jag vill bara säga att avsikten med detta lagförslag är att ge möjligheter till en intercelebration. Det är inte fråga om att tvinga någon. Det är en möjlighet man vill ge.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att ingen skall fatta det herr Strandberg enligt protokollet sagt så att han skulle vara motståndare till att kyrkoråd och präster samråder. Han visar bara att det enligt lagförslaget uppstår förhållanden där man i praktiken får mycket svårt att avgöra hur det skall ske och hur långt det skall sträcka sig, om prästen reser bort t.ex. Det finns vidare präster, t.ex. i större församlingar som har många präster, som inte utan vidare kan rådgöra med kyrkorådet. Det kan också vara en vakant tjänst, där det sitter ett par unga präster som har stora svårigheter. Jag vill påpeka detta för att ingen skall anse att jag har citerat herr Strandberg på ett sådant sätt att det verkar som om han skulle ha något att invända mot att präst och kyrkoråd samråder.

Herr talman! Jag tar till orda av två skäl: dels för att på någon punkt bemöta min vän herr Nilsson i Agnäs, dels för att dokumentera att han inte helt svarar för vår riksdagsgrupp i denna fråga. Herr Nilsson i Agnäs har dels uttalat sig kritiskt om det föreliggande lagförslaget, dels uttalat farhågor för att församlingsstrukturer och församlingsgemenskap kan nedbrytas med den nyordning vi föreslår. Men det är just för att förhindra det senare som lagtexten ser ut som den gör. För det första är lagen avsedd att bli interimistisk, och vi hoppas att den skall avlösas av en annan längre fram; för det andra är den kringgärdad av väsentliga inskränkningar just för att skydda den sak som herr Nilsson i Agnäs vill värna. Lagen kan verka invecklad, men dess syfte är uppenbarligen positivt. Den anför sålunda att ekumenisk nattvardsgång skall ske i en samfundslokal, att den skall vara annonserad som ekumenisk, att prästen skall rådgöra med biskop och domkapitel liksom också med församling och kyrkoråd. Herr Nilsson i Agnäs anförde finstämda ord om den centrala kristna gemenskap som nattvardsfirandet utgör, och han känner sig uppenbarligen mer hemma i den trängre kretsen än i den stora vida. Jag kom just då, när jag lyssnade till herr Nilsson, att tänka på att vi i samband med varje nattvardsgång i ritualen talar om ”den stora nattvarden i himmelen”. Det kan kanske vara bra att anpassa sig litet till härligheten redan här. Jag tror inte att det andliga innehållet behöver sitta trångt i de stora sammanhangen. Herr Nilsson i Agnäs tycker att vi inte med lag skall reglera sådana här sammanhang — och där har han rätt. Lagförslaget går också just ut på att ta bort lagfästa hinder för nattvardsgemenskap i ekumeniska sammanhang. Jag behöver inte bemöta talet om att det är en intern kyrklig fråga; kyrkomötet har sagt sitt. — Mot det framhåller man att det inte var ett enhälligt kyrkomöte. Nej, sådana kyrkomöten har aldrig funnits i kristenhetens historia och kommer aldrig att finnas. Inte heller i denna kammare fattas enhälliga beslut. Likväl antar riksdagen grundlagar. I utskott händer det t.o.m. att sådana ärenden avgörs med lottens hjälp, och vi låter oss nöja med det. Kyrkomötet har alltså sagt sitt med en betryggande majoritet. Vad göras skall är således allaredan gjort. Vi har väl alla den inställningen att det är ett lovvärt ekumeniskt intresse som ligger bakom motionen och det av kyrkomötet antagna lagförslaget. Det finns två vägar när det gäller ekumenik. Man kan föra teologiska samtal, som kan leda fram till en consensus; det är en lång och ofta besvärlig, men nödvändig väg. Dessutom finns det praktiska ekumeniska agerandet, som naturligt växer fram och som ingen makt kan hindra. Det är nog på det sättet att den praktiska ekumeniska verksamheten bereder väg för och underlättar de ekumeniska teologiska samtalen. Sedan vill jag också, herr talman, framhålla att vad vi här är ute efter faktiskt är att konfirmera en på flera håll i landet redan förekommande ordning. De flesta i den svenska kristenheten finner väl ett ekumeniskt närmande mellan kyrkorna som en mycket väsentlig angelägenhet. Därför är det högst otillfredsställande att präster i svenska kyrkan, vilka tar initiativ till gemensamt nattvardsfirande i ekumenisk anda, skall stämplas såsom överträdare av kyrkolag med åtföljande anmälan till domkapitlet och skriverier i kvällspressen. Dessa präster arbetar ju i riktning mot vad vi alla egentligen vill. På många håll förekommer gudstjänster av detta slag med enskilda biskopars goda minne. Jag tycker att detta förhållande gör det än mer angeläget att korrigera de rättsliga betingelserna.

Det är orimligt att vänta så länge. Inte få människor, också i denna kammare, menar att svenska kyrkan är efterbliven och kraftlös samt blek och ”andelös vorden”. Nåväl, då skall ni väl inte vara med om att utsläcka de gnistor av liv som till och från vittnar om kyrkans vilja till bättring och förnyelse? Jag vill påminna om att bestämmelsen att endast präst i svenska kyrkan får celebrera mässan och distribuera de heliga håvorna i kyrkan grundar sig på 1686 års kyrkolag. Jag tycker nog att detta faktum borde kunna ge damerna och herrarna här anledning att reflektera över en förnyelse. Det får väl vara någon hejd på konservatismen i denna kammare. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.
Herr talman! Herr Werner talade om denna lag som interimistisk, och det var intressant att höra. Sedan påstod han att den centrala gemenskapen skulle betyda så mycket för mig, att jag inte tänkte på den vidare gemenskapen. Då ber jag att få citera några ord från debatten i höstas, då jag sade: ”Kommer den dag på jorden då de kristna i olika kyrkor har samtalat färdigt och fått klarhet, så att bara ett nattvardsbord finns, uppfattar jag det som gott. Men sker det inte, är det ingen katastrof för kyrkan. Dess medlemmar skall slutligen mötas i den stora måltid Herren själv talade om vid nattvardens instiftande, och under tjänsten i tidens förhållanden finns trots allt den inre sanna enheten.” Jag tror att herr Werner och jag innerst inne är eniga om detta. Herr Werner talade om att man inte får enhälliga beslut i riksdagen och vid kyrkomötet, och det är sant, men jag måste fråga min vän Mårten Werner om han tycker att det är idealiskt att man, när man strävar för en sann gemenskap, skall driva igenom en s.k. reform av detta slag med lagens hjälp och med röstsiffrorna 53—38 eller något liknande. Jag tror det är mycket sällan någon blir anmäld för att han hållit nattvardsgång av det slag som nu åsyftas. Nog händer det att präster stämplas såsom överträdare, men det sker ofta av andra anledningar och visar hur svårt det är för en kyrka som står under statens befäl. Det råder inget nödläge då det gäller nattvarden. Enligt herr Werner själv förekommer fortfarande med biskopars goda minne liknande nattvardsgångar. Kyrkan är endast skenbart efterbliven och kraftlös. Jag vet att det finns en levande kyrka. Jag kommer från en väckelsebygd och från en ganska stark kyrklighet. Jag tror inte att någon där på något sätt har upplevt det såsom en svårighet att inte en frikyrkopastor och en statskyrkopräst tillsammans kan sköta om utdelningen av nattvardens håvor.
Herr talman! Denna lag, herr Nilsson i Agnäs, tvingar ingens samvete och driver inte någon till att göra något som vederbörande inte vill vara med om, men den ger prästerna möjligheter att verka på ett nytt sätt och i nya sammanhang. Herr Nilsson säger att eftersom det sker med biskoparnas goda minne är det väl bra som det är. Men det är väl ändå otillfredsställande att man reellt begår lagbrott varje gång man medverkar i detta ekumeniska nattvardsfirande — det är väl inte tillfredsställande, när vi så enkelt kan ändra på förhållandet?
Herr talman! Jag har hört att det lär stå i kyrkolagen från år 1686 att prästen skall vara jordemodern behjälplig vid förlossningar. Det är emellertid ingen som har lidit av att prästerna numera inte hjälper barnmorskorna. Detta exempel visar att kyrkolagen kan vara egendomlig, men vi väntar att det på grundval av kyrka—stat-beredningens arbete skall bli en mängd förändringar i lagen. Herr Werner i Malmö sade vidare att det inte föreligger något tvång. Det är väl riktigt, men jag kan inte undgå att tänka, att en församling och ett kyrkoråd kommer fram till att man skall ha intercelebration och vill att prästen skall delta. Men tänk om prästen då råkar ha en enligt herr Werners mening mycket konservativ uppfattning här — det kanske kan kallas så — och inte vill vara med! Jag förutsätter att det då kan tänkas bli i en tvångssituation.
Herr talman! Jag vill till sist bara säga att jag tycker herr Nilsson i Agnäs konstruerar fram en mängd problem. Det är inte så illa ställt som han tror med våra kyrkoråd, våra präster och våra församlingar.

Herr talman! I den reservation som är fogad till trafikutskottets betänkande begär reservanterna 50 miljoner kronor till drift av statliga vägar. Det kan synas egendomligt att vi har begärt 50 miljoner på tilläggsstat; det vanliga tillvägagångssättet har ju varit att sådan medelsförstärkning begärs i samband med budgetbehandlingen. Det finns flera förklaringar till detta. En förklaring är att vägverket arbetar med sina anslagsmedel per kalenderår. De medel som bestämdes våren 1971 i riksdagen har fördelats på de olika vägdistrikten under december månad 1971, och medlen kommer att förbrukas under kalenderåret 1972. Mot den bakgrunden skulle medel som nu beviljas av riksdagen för innevarande budgetår väl kunna inpassas i vägverkets driftbudget under 1972. Om anslagsbehovet kan erinras att vi under fjolårets riksdagsbehandling var mycket kritiska mot den nedbantning som gjorts av verkets äskanden. Vi påtalade redan då de risker som förelåg för ett försämrat vägunderhåll, och våra farhågor har besannats. I dag är förhållandet sådant att beläggningsoch dikningsarbeten inte kan utföras i den takt som det årliga slitaget kräver. År 1969 beräknade man att om en väg hade en trafikvolym, motsvarande 2 000 fordon per årsmedeldygn, skulle beläggningen klara sig i tio år utan omläggning. Kom fordonsantalet upp till över 5 000 per årsmedeldygn, klarade sig beläggningen i minst tre, högst fem år. Om dessa tidsintervaller skulle följas, skulle man behöva ombelägga 34 miljoner kvadratmeter, till en kostnad av 140 miljoner kronor per år. I femårsplanen förutsattes att en medelstilldelning som svarade emot trafikutvecklingen och slitaget skulle beviljas. Till detta skall läggas att de senaste årens erfarenhet bl.a. har visat att däckdubbarna sliter hårt på beläggningarna, så hårt att de nämnda tidsintervallerna nu anses för långa. Medelstilldelningen för att klara dessa uppgifter är helt otillräcklig. I verkligheten har de reella anslagen med hänsyn till den faktiska löneoch prisutvecklingen minskat under både 1971 och 1972 jämfört med 1970. Denna minskning motsvarar för de två åren tillsammans ett produktionsbortfall på ungefär 280 miljoner kronor. Denna anslagsminskning innebär att vägverket inte kan använda sina resurser rationellt. Detta medför att de nödvändiga neddragningarna drabbar det egentliga vägunderhållet, framför allt dikningsoch beläggningsarbeten. Dessutom kommer kraftiga minskningar att ske när det gäller förstärkningsarbeten. Detta är naturligtvis en orimlig situation. Det första man frågar sig är om inte vägverket kan inom den tilldelade anslagsramen förändra detta förhållande. Det har visat sig att genom bl.a. den ökade volymen beredskapsarbeten, ett fullständigt utnyttjande av den naturliga pensionsavgången och en radikal omläggning av budgeten avser vägverket trots anslagsminskningen att under detta år utföra omkring tio miljoner kvadratmeter nya slitlager. Detta motsvarar knappt 30 procent av det årliga behovet, vilket innebär att den årliga förslitningen överstiger nyläggningen av slitlager. Genom att förebyggande underhåll omöjliggörs, kommer kostnaderna att bli avsevärt större när åtgärderna så småningom måste utföras. Den ökade eftersläpningen av framför allt omedelbara åtgärder framtvingar i dag kortsiktiga lösningar, exempelvis alltför tunna beläggningar som inte motstår slitaget någon längre tid. Vad som ytterligare förvärrar situationen är att vid den inventering som gjordes av beläggningsstandarden 1966 kunde man konstatera att ungefär 27 procent av den totala väglängden var i omedelbart behov av åtgärder. Vid en liknande inventering 1971 kunde man konstatera att eftersläpningen ökat till 37 procent och att den totala kostnaden för att klara enbart denna eftersläpning uppskattades till 300 miljoner kronor. Till detta skall läggas den ytterligare eftersläpning som uppstår under innevarande år om man endast kan ersätta 30 procent av fjolårets slitage. Innan man företar sig en sådan åtgärd som att begära ytterligare medel på tilläggsstat, måste man naturligtvis ännu en gång fråga sig om inte vägverket kan omdisponera ytterligare medel för att göra upp dessa helt nödvändiga beläggningsoch förstärkningsarbeten. Det kan verket nu inte göra utan att något annat blir eftersatt.

En sänkning av servicenivån kan inte göras utan att framkomligheten och trafiksäkerheten försämras, och det kan inte tillåtas. Trots denna goda målsättning om oförändrad servicenivå upplever trafikanterna detta som ett ytterligt ovisst förhållande. Det görs gällande i dag att servicenivån på det trafiksvaga vägnätet trots allt har sjunkit, att skolbarnstransporter fortfarande sker på trafikfarliga vägar, att människor som pendlar mellan glesbygd och tätort efter snöfall har svårt att nå sina arbetsplatser. Länsstyrelserna föreslår minskad turtäthet på färjorna. Mindre vägar föreslås indragna från allmänt underhåll trots att inga medel finns för statsbidrag till nya enskilda vägar. Som vanligt går minskad anslagstilldelning ut över det trafiksvaga vägnätet och ytterst över de människor, vilka den statliga glesbygdsutredningen i sin tur sitter och funderar över hur man skall kunna förbättra förhållandena för. Ibland frågar man sig hur långt vi har kommit i vår välståndsutveckling och viljan att göra en rättvis fördelning av tillgångar. En ytterligare sänkning av servicenivån skulle nämligen innebära att om exempelvis snöröjning och halkbekämpning utfördes enbart med vägverkets egna resurser under ordinarie tid så skulle det erfordras mer än dubbelt så lång åtgärdstid. Lågtrafikerade vägar skulle då inte kunna snöröjas under första dagen efter ett snöfall, turtätheten på färjorna skulle minska och nattskiften dras in. Trafiklinjemarkeringar skulle endast kunna utföras på de större vägarna. En sådan standardsänkning kan naturligtvis inte accepteras, det vill jag understryka med skärpa. Det skulle upplevas som djupt orättvist. Det skulle följaktligen inte heller finnas några pengar att omdisponera från sektorn servicearbeten till posten förstärkt underhåll. Det här problemet med minskade anslagsmedel är intressant också ur produktivitetssynpunkt. Vägverkets fasta arbetarstyrka har minskat från omkring 7 160 år 1967 till ungefär 6 620 man år 1971. Trots detta beräknas en så betydande marginalresurs som 800 man föreligga. Antalet egna lastbilar minskas från 1 275 år 1967 till 925 år 1973. Anledningen till det här resursöverskottet är den uteblivna kompensationen för kostnadsökningen. Detta leder i sin tur till att i första hand entreprenader och inhyrning av maskiner måste minimeras. I andra hand sker en inriktning på arbetsuppgifter för vilka dagsverkskostnaderna är låga. På grund av detta förhållande är det helt naturligt att de rationaliseringsvinster som man tidigare beräknat till två procent numera på grund av undersysselsättning uteblir och produktivitetsutvecklingen blir negativ. En förutsättning för att man skall kunna upprätthålla en tillfredsställande produktionsnivå med nuvarande anslagstilldelning är att man sänker servicenivån, vilket betyder minskad framkomlighet och försämrad trafiksäkerhet. Detta kräver närmast ett uttalande från regeringen. Jag vet inte om ett sådant uttalande har gjorts, men det kanske jag kan få besked om under debattens gång. En annan åtgärd är att friställa personal, och det skulle strida mot den förda personalpolitiken. Jag har här försökt redogöra för de faktiska förhållandena.

Enbart vad jag här har redovisat borde ha gjort det möjligt för utskottet att enas. Om utskottsledamöterna dessutom haft kontakt med de praktiska förhållandena, som nu redovisas i varje län, borde det ha varit ännu lättare att nå enighet. Med kännedom om den vilja som allmänt finns i utskottet att vara objektiv och att gripa in på områden som man menar behöver ses över tror jag säkert att en sådan vilja finns även i det här fallet. Att utskottsmajoriteten avhållit sig från att biträda vårt anslagsyrkande skall kanske ses som en kollegial handling mot regeringen i det kärva budgetläget. Jag vill säga att jag har respekt för en så pass stor utgift som det här är fråga om — men den respekten försvinner när man vet att dessa pengar ändock måste tas fram i ett senare skede. Och vid den tidpunkten räcker inte 50 miljoner utan summan blir betydligt större. Skadorna hinner nämligen öka väsentligt fram till det slutliga reparationstillfället, då man inte under tiden kunnat vidtaga förebyggande åtgärder. Ett uppskjutande av anslagsförstärkningen betyder inte bara större kostnader vid det senare tillfället utan också under tiden dessförinnan en betydligt ökad trafiksäkerhetsrisk. Väger man detta mot de faktiska förhållanden som jag redovisat, framstår en anslagsförstärkning i realiteten som en mycket räntabel åtgärd. Jag hoppas att kammarens ledamöter inser värdet av den och röstar för reservationen. Herr talman!

Herr talman! Först vill jag instämma i allt det som herr Dahlgren har sagt. Det gör att jag väsentligt kan avkorta mitt anförande. Jag kan göra det så mycket mer som jag berörde denna fråga i remissdebatten. Jag vill bara betona ett par saker. Att säga nej till den begärda anslagsökningen på 50 miljoner kronor innebär först och främst, som jag ser det, att man låter snålheten bedra visheten. Det har understrukits av herr Dahlgren att vägverket självt uttalat att det inte kan utnyttja sin arbetarstyrka rationellt. Man räknar med — som man kallar det — en marginalresurs på 800 man. Vid utskottets besök hos vägverket för några dagar sedan verifierades också att denna siffra fortfarande gäller. Självfallet är dessa 800 man sysselsatta, men de kan inte sättas in på de arbeten som vägverket bedömer vara mest angelägna. Det som får eftersättas är framför allt beläggningen på vägarna. Med anledning av detta har vägverket sagt att man inte kan få till stånd den rationaliseringsvinst på två procent som man eljest skulle ha gjort. Det är två procent av hela driftanslaget som man på det sättet kastar i sjön, och det är väl allvarligt. Den andra synpunkten som jag vill understryka — det har också herr Dahlgren gjort — är att vägbeläggningarna nu slits så hårt att det blir mycket dyrt att sätta dem i stånd igen. Det är mycket dyrare att sätta en helt och hållet nedsliten väg i stånd än att förbättra en vägbeläggning som börjar bli sliten. Det förhållandet att man inte kan rationellt utnyttja sin arbetsstyrka framgår också därav att när det gäller driften har de fasta kostnaderna på två år ökat från 65 procent till 80 procent av de totala driftkostnaderna. Det är, som också vägverket självt säger, ett exempel på att man inte kan rationellt utnyttja de resurser som finns. Slutsatsen blir därför att det finns få pengar som kan ge en så god utdelning som dessa. Arbetsstyrkan finns där, den avlönas med månadslön, och den skulle kunna sättas in på arbeten, som vägverket anser angelägnare än de som nu görs, även om de givetvis fyller en funktion. Därför vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Folkpartiet och centerpartiet har i motioner krävt att 50 miljoner kronor skall anvisas på tilläggsstat II till drift av statliga vägar. Förvisso är det ett angeläget anslagsområde som man vill anvisa ytterligare medel till, och de 50 miljoner kronor man krävt skulle säkerligen komma till en god användning. Detta torde emellertid inte vara signifikativt enbart för detta ändamål eller denna anslagspost. Jag tror att varje medlem av kammaren skulle kunna peka på många olika områden inom den offentliga sektorn, där ytterligare medel skulle vara väl motiverade. I innevarande års budget finns för förstärkt vägunderhåll anslaget ca 160 miljoner kronor, varav 86 miljoner kronor just gäller det statliga vägväsendet.

Vad motionärerna och reservanterna bortser ifrån är de betydande anslagsbelopp som via arbetsmarknadsstyrelsen i sysselsättningsbefrämjande syfte kanaliseras till vårt vägväsende. Under budgetåret 1971/72 har arbetsmarknadsstyrelsen efter beslut under höstriksdagen anvisat över 500 miljoner kronor, alltså mera än en halv miljard kronor, till våra vägar. Normalt brukar den årliga satsningen på vägväsendets område för arbetsmarknadsstyrelsens del uppgå till ca 200 miljoner kronor. Detta innebär således att över 300 miljoner kronor utöver det normala beloppet på 200 miljoner kronor under innevarande budgetår satsas på vägarna. Av detta belopp faller 145 miljoner kronor just på det anslag som vi nu diskuterar nämligen Drift av statliga vägar, medan cirka 365 miljoner kronor går till större vägbyggnadsprojekt. De extra medlen på ca 500 miljoner kronor som via AMS går till vägväsendet resulterar i arbeten som är relativt jämnt fördelade över landet och som primärt tillkommit från allmän sysselsättningssynpunkt. Dessa arbeten har stor betydelse för att påskynda genomförandet av vägverkets långsiktiga program för upprustning av det sekundära och tertiära vägnätet.

Debatten gäller emellertid innevarande budgetår, eftersom det är tilläggsstaten vi diskuterar, men det är viktigt att notera den fortsatta satsningen på vägområdet som årets statsverksproposition trots det hårda ekonomiska klimat vi har ändå ger uttryck för. Herr talman! Låt mig återvända till den reservation som centern och folkpartiet fogat till trafikutskottets betänkande. Talet i reservationen om bristande anslagsmedel är som jag redan sagt missvisande, då man ej tagit hänsyn till AMS-medlen. För ett par veckor sedan var trafikutskottet på besök hos vägverket för att få verkets synpunkter på bl.a. årets förslag till anslagsmedel för våra vägar. I detta sammanhang kom även diskussionen att gälla innevarande års budget och de medel som via AMS kanaliseras till vägväseendet. Som det föredömliga verk som vägverket är har det i efterhand tillställt utskottets ledamöter en skriftlig dokumentation över den redovisning som företrädare för vägverket gav utskottet vid vårt besök. Låt mig från denna skriftliga dokumentation få citera generaldirektörens yttrande just om anslaget för drift av våra vägar. Efter en allmän redovisning av vägverkets petita yttrade generaldirektören: ”Men kanske någon säger, man måste väl beakta att arbetsmarknadsstyrelsen för budgetåret 1971 år.

Ytligt sett skulle vägverkets budget på ca 160 miljoner kronor för förstärkt vägunderhåll kunna minskas med 145 miljoner kronor som AMS satsar på förbättringsarbeten, men arbetslöshetsinsatserna sammanfaller inte helt med vägverkets prioritering. Men av de 145 miljonerna är det dock inte mindre än ca 60 miljoner kronor som berör arbeten som ingår i vägverkets planer för arbetsåret 1972. Resterande 85 miljoner kronor är även viktiga arbeten, men vägverket har planerat dessa att bli utförda senare.

I reservationen görs vidare gällande att vägverkets otillräckliga medelstilldelning skulle innebära att vägverkets personal var undersysselsatt och att den maskinella utrustningen inte utnyttjades rationellt. Såväl herr Dahlgren som herr Gustafson i Göteborg tog upp den frågan i sina inlägg. I folkpartiets motion nämns att 800 man av vägverkets personal skulle vara undersysselsatta. I agitationen — för att inte säga buskagitationen — från såväl folkpartiets som centerns sida har man sagt att personalen vid respektive vägförvaltningar inte kan sysselsättas och att det skulle gå till så att lagbasarna ger jobbarna var sin spade och ber dem försvinna ut på någon lämplig väg i närheten.

Herr Gustafson i Göteborg sade nyss att så inte skulle vara fallet, men på en direkt fråga i förra veckan fick vi alltså klart besked att personalen är sysselsatt med meningsfyllt arbete. Får man ytterligare medel kan man naturligtvis skaffa bättre verktyg och därigenom kanske få en ännu rationellare verksamhet, men det är viktigt att slå fast att det inte finns någon undersysselsättning på 800 man. Det är värdefullt om vi kan få bort det demagogiska sätt att argumentera som ibland förekommer. Inte minst för den berörda personalen måste det kännas i högsta grad kränkande. Personalen vid våra vägförvaltningar har full sysselsättning och utför enligt vägverkets nye generaldirektör ett förtjänstfullt och meningsfyllt arbete. Här frågades huruvida regeringen kunde göra något uttalande i denna fråga. Det är inte jag som skall svara för regeringen, men låt mig ändå säga att såvitt nu är bekant föreligger det inte några som helst planer på att göra inskränkningar i den personal som arbetar inom vägväsendet. Personalen kan känna sig fullständigt lugn. Något varsel har icke utfärdats, och det föreligger inga planer på att en friställning skall ske.

Jag vill understryka att majoriteten inte består enbart av socialdemokrater. Jag tror att det var herr Dahlgren som sade att det skulle vara någon form av kollegial handling gentemot regeringen att utskottet har avstyrkt motionerna. Men bakom majoriteten står samtliga socialdemokrater, samtliga moderater och den representant som vänsterpartiet kommunisterna har i trafikutskottet. Speciellt när det gäller centerpartiet är det intressant att notera att exakt samma motion presenterades vid höstriksdagens början. Då begärde man 50 miljoner kronor för att klara den s.k. undersysselsättningen, men då var det nödvändigt att riksdagen fattade beslut med en gång, för då gällde undersysselsättningen november och december månader 1971. Jag har velat säga detta därför att jag har väldigt svårt att finna att det är någon konsekvens i det här argumenterandet, särskilt från centerns sida. I oktober månad motionerar man och säger: Nu måste vi ha 50 miljoner kronor för att klara undersysselsättningen under november och december. Nu kommer man tillbaka — vägverket får ju pengar så att säga kalenderårsvis — och säger: Nu behöver vi pengar bl.a. för att klara undersysselsättningen. Men enligt vad samtliga ledamöter i trafikutskottet fick veta vid besöket på vägverket föreligger det inte någon sådan. Majoriteten i utskottet har av de skäl som jag här redogjort för alltså inte ansett sig kunna tillstyrka de väckta motionerna. Den kraftiga underbalansering som kännetecknar innevarande års budget torde inte heller medge den ytterligare underbalansering som skulle bli en följd av bifall till folkpartiets och centerns motioner. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till trafikutskottets hemställan i betänkande nr 4, vilket innebär avslag på den till betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Jag vill beteckna det som positivt att herr Hugosson som talesman för utskottet har sagt att det är angeläget med de här pengarna, de skulle komma till god användning osv. Det är bra att vi kan vara eniga på den punkten. Däremot är jag litet förvånad över att herr Hugosson blandar ihop medel till byggande och medel till drift av vägar. Det är en väsentlig skillnad.

De här pengarna skall i första hand användas för att sysselsätta arbetslösa i de delar av landet där de finns. Anslagstilldelningen till de olika länen blir då ojämn. Somliga län får inga pengar alls eller endast en obetydlig del i förhållande till sina behov, andra har fått en stor del i förhållande till sina behov och vid valet av objekt inom länen har man på en del håll även behövt rucka på prioriteringsordningen inom länet beroende på var i länet det största behovet av sysselsättning föreligger. Det är, som herr Hugosson säger, så att man av de här 130 miljoner kronorna beräknar att ungefär 60 miljoner kronor motsvarar det tillskott som vägverket kommer att få under detta kalenderår. Man får alltså inte så förbehållslöst som här har gjorts göra sådana påståenden som att vägverket genom AMS-medel har fått de anslagsmedel man behöver. Gör man det så talar man inte sanning. Vidare kommer herr Hugosson in på resursöverskottet i vägverket som jag har hävdat har uppkommit genom en bristande anslagstilldelning som i sin tur har resulterat i en produktivitetsminskning. Rationaliseringsvinsten på 2 procent har utbytts i negativ riktning. Jag vill säga att vad jag har redovisat om resursöverskottet i fråga om personal och maskiner är direkt hämtat ur vägverkets petita. Jag hoppas att herr Hugosson inte i den här kammaren gör gällande att ansvariga tjänstemän i vägverket eller vägverkets styrelse som undertecknat anslagsframställningen lämnar felaktiga uppgifter. Är det detta som herr Hugosson avser, då är det en ytterligt allvarlig anklagelse. Jag vill gärna ha ett besked på den punkten, och jag rekommenderar herr Hugosson att läsa petitan s. 61, där det framgår att inköp av materiel och inhyrning av nödvändiga externa resurser inte kan göras i den omfattning som krävs för full sysselsättning. Detta medför, står det vidare, att personalen i första hand måste sysselsättas med arbeten med låga dagsverkskostnader, där materiel inte krävs, exempelvis röjningsarbeten. Man kan, herr Hugosson, ha delade uppfattningar om vad som menas med en meningsfylld sysselsättning.

Fråga den jobbaren om han upplever att det är meningsfyllt jobb, när han ser hur stort slitaget och behovet är av omläggningsarbeten. Jag skulle också, herr talman, vilja säga att den fråga jag ställde och som jag gärna ville ha ett svar på var om det har skett något uttalande att servicenivån ytterligare skulle minskas, därför att den frågan är mycket intressant i dag. Det innebär nämligen att om man skall kunna ta ytterligare medel till de här nödvändiga beläggningsarbetena måste medel tas ifrån servicesidan. Därvidlag har vägverket i sina petita sagt att det kan man inte göra med mindre än att ett uttalande ifrån statsmakterna görs härom. Jag har sagt att jag inte har hört något sådant uttalande, och jag frågar här i första hand utskottets talesman hur han ser på den problematiken.
Herr talman! Vid det besök som trafikutskottet gjorde på vägverket blev det fullständigt klarlagt att siffran på 800 man som vägverket i sina petita har betecknat som marginalresurser fortfarande gäller. Det förklarades på uttrycklig förfrågan. Dessa arbetare sysselsätts — om herr Hugosson hade lyssnat på mitt första anförande, så hade han uppfattat att jag sade det — men vägverket har sagt att de kan få en mer rationell sysselsättning, och de kan framför allt sysselsättas med de viktiga saker som vägbeläggningarna utgör. Detta är väsentligt. Det är riktigt att generaldirektören, när vi diskuterade frågan, sade att dessa 800 man givetvis har sysselsättning, och det är som herr Dahlgren säger, att de har tagits från arbeten med beläggning av oljegrus till röjningsarbeten och sådant. Men vägverket skulle, om det hade resurser till sitt förfogande, kunna använda arbetarna för vägbeläggningar, utnyttja dem mer rationellt och få en produktivitetsvinst, vilket man inte har möjlighet till nu. Och herr Hugosson kommer nog också ihåg att det sades, att var och en som gör det här arbetet och — som herr Dahlgren sade — får se hur vägbeläggningarna försummas verkligen känner detta. Sedan meddelade herr Hugosson att här har getts 500 miljoner kronor av AMS-medel, och det förändrar hela situationen. Ja det är ju inte någon nyhet — det känner vi alla till. Det intressanta är: Vad anser vägverket, sedan verket har fått denna tilldelning av AMS-medel? Herr Hugosson gjorde vissa utdrag av vad generaldirektören har sagt, och jag är tacksam för att han gjorde det. Men jag skall komplettera materialet litet för att ge hela bilden av vad som sades. Herr Hugosson var ett tag inne på vad som ges för nästa budgetår. Vi diskuterar ju egentligen inte detta nu, men eftersom herr Hugosson tog upp det skall jag gärna beröra det — det är ändå av intresse i denna debatt. Vägverket säger att man fått 88 miljoner kronor i ökning av anslaget till driften. Det är riktigt — den siffran verifieras alltså. Så fortsätter man: ”Detta innebär i runt tal halv kompensation för prisoch lönestegringar.” Denna ökning med 88 miljoner innebär alltså de facto ungefär 80 miljoners sänkning av resurserna — man får bara halv kompensation för prisoch lönestegringar.

Vad vi i dag diskuterar gäller bara en del, framför allt det förstärkta vägunderhållet som de 50 miljonerna skulle gå till. Om man har ont om pengar för vägdriften måste man i första hand se till att upprätthålla servicen. Det som blir lidande är det förstärkta vägunderhållet, vägbeläggningarna. Och att situationen där inte är bra framgår av ett exempel som nämndes för oss vid vårt besök. Man berättade då om ett fall som ägde rum på E 4 mellan Stockholm och Arlanda våren 1970: ”På en förmiddag växte ett mindre genombrott i beläggningen till att omfatta ett hundratal meter lång sträcka, som blev fullständigt sönderkörd. Att detta även innebär allvarliga trafiksäkerhetsrisker är uppenbart.” Här är det fråga om pengar, som såvitt jag kan se är av särskilt stor betydelse. Varje verkschef har självfallet sina önskemål. Det håller jag med herr Hugosson om. Man kan aldrig ge generaldirektörer så mycket som de begär. En del generaldirektörer kan också visa, att om staten satsar pengar på ett visst projekt, så kan det bli ganska lönsamt ekonomiskt. Men jag anser att det som jag här talar om intar en särställning, eftersom det här är fråga om risk för kapitalförstöring, när man inte kan rationellt utnyttja de resurser som finns. Det är mot den bakgrunden som jag vädjar till kammarens ledamöter att vid voteringen stödja reservationen.

Herr talman! Jag skall börja med att något bemöta herr Dahlgren, som påstod att jag i mitt anförande blandade ihop anslagsmedel för byggande av vägar och medel för drift av vägar. Jag sade att över 500 miljoner kronor av AMS-medel har anslagits till vägväsendet, därav 145 miljoner till driften av vägar. Det var dessa 145 miljoner som jag hela tiden uppehöll mig vid. Vidare sade jag att de något mer än 500 miljoner kronor som går till vägväsendet, mot normalt 200 miljoner, är relativt jämnt fördelade över landet. När det gäller de 145 miljoner kronor som via arbetsmarknadsstyrelsen går till underhåll av vägar kommer 60 miljoner att helt sammanfalla med vägverkets prioriteringar för 1972. Återstoden, 85 miljoner kronor, har vägverket icke prioriterat för 1972 men väl för framtida budgetår. Och det kommer att påverka vägverkets äskanden i framtiden, vilket också generaldirektören underströk vid vårt besök.

Jag ställde själv den frågan till generaldirektören: Är det riktigt att 800 man inom vägverket är undersysselsatta? Generaldirektören svarade nej på den frågan, herr Gustafson. Uppgift får här stå mot uppgift, men jag framställde själv frågan därför att denna siffra redan förra året var ute och valsade runt i debatten. Visst är det — det försökte jag understryka i mitt första inlägg — angeläget att vi får ytterligare medel till vägväsendet. Men jag sade också att man måste göra avvägningar mellan vägväsendet och andra områden inom den offentliga sektorn. Om vi gick ut och intervjuade generaldirektörerna i de statliga verken tror jag att vi från samtliga skulle få det enstämmiga svaret att ingen var nöjd; alla skulle vilja ha mera pengar, och de pengar de fick skulle naturligtvis komma till meningsfull användning. Jag tvivlar icke ett ögonblick på detta. Men — detta känner kammarens ledamöter väl till — våra resurser är begränsade. Man vill också veta vilken inställningen för framtiden är till vägväsendet och vad som kommer att satsas på vägväsendet. Statens inkomster för nästa budgetår beräknas öka med 7 procent, medan vägverket enligt den statsverksproposition som föreligger får en anslagshöjning med 7,7 procent. Det är väl om något ett uttryck för regeringens prioritering på vägväsendets område. Och — det vill jag sluta med — generaldirektören sade att vägverket icke fått full kostnadstäckning, men vägväsendet har fått det, om man tar hänsyn till de medel som via AMS går till våra vägar. Som jag har sagt är det 500 miljoner i år mot normalt 200 miljoner.

Herr talman! I reservationen hemställs att det på tilläggsstat anvisas 50 miljoner kronor till Drift av statliga vägar. Jag har begärt ordet för att få göra några konstateranden som kanske har större principiell betydelse när det gäller de olika anslagen i vägbudgeten än en diskussion om behovet, som alltid förefinns, av medel för denna verksamhet. Låt oss först konstatera vad det är driftanslaget i vägbudgeten används till. Det är i huvudsak tre åtgärdstyper. För det första är det s.k. servicearbeten, dvs. snöröjning, beläggningsreparationer m.m., som är nödvändiga för trafikens framkomlighet och säkerhet. För det andra är det egentligt vägunderhåll, som innefattar dikning, ersättning av slitna beläggningar och andra åtgärder för att bibehålla standarden på vägnätet. För det tredje är det förbättringsåtgärder, som utgör dels förstärkningsoch ombyggnadsarbeten, främst i fråga om de sekundära och tertiära vägarna, dels standardhöjande åtgärder inom samhällen, främst avseende beläggningar, broar och trafiksäkerhet. När vägverket fördelar driftanslaget tillgodoses i första hand servicearbeten och i andra hand det egentliga vägunderhållet. Vad som därefter återstår går till förbättringsarbeten. En sådan prioritering är enligt vägverket helt naturlig att göra, speciellt av trafiksäkerhetsskäl. För innevarande budgetår har riksdagen anvisat 826,8 miljoner kronor till drift av statliga vägar. Av statsverkspropositionen framgår att man beräknar att under kalenderåret 1972 ca 53,8 miljoner kronor kommer att återstå för förbättringsarbeten. Den här siffran har man kommit fram till vid en senare bedömning, som är betydligt säkrare än de mer pessimistiska antaganden vägverket gjorde förra sommaren vid utarbetandet av anslagsäskandena för nästa budgetår. Som alla känner till pågår dessutom för närvarande beredskapsarbeten på vägar i detta land i en omfattning som avsevärt överstiger omfattningen under tidigare år — och det har också sagts av de tidigare talarna i den här debatten. Av de drygt 500 miljoner kronor som för innevarande budgetår anvisats till beredskapsarbeten på vägar avser närmare 150 miljoner kronor förbättringsarbeten på sekundära och tertiära vägar. Även om jag gärna håller med om att behoven av förbättringsarbeten är stora måste man ändå konstatera att vi aldrig någonsin tidigare gjort en sådan satsning på dessa förhållandevis trafiksvaga men ändå på olika sätt angelägna delar av vägnätet som den vi för närvarande gör. Låt mig bara säga några ord om den diskussion som förs i dag om personaldispositionen i vägverket; herr Hugosson har nyss varit inne på den. Det talas här om en överkapacitet inom vägverket. Jag kan konstatera att några permitteringar eller andra inskränkningar av arbetsstyrkan — såvitt jag har lärt mig — fram till i dag inte är aktuella, vilket är väsentligt och viktigt att slå fast; fram till i dag finns inga sådana planer. Det ligger emellertid i sakens natur att särskilt servicearbetenas intensitet vid vägverket i hög grad är väderoch årstidsberoende. När exempelvis snöfallen kommer måste stora insatser göras under en ganska kort period. Det krävs då att den tillgängliga arbetsstyrkan är dimensionerad så att dessa insatser kan göras både snabbt och effektivt.

Utan att gå in på detta i detalj vill jag framhålla att jag personligen anser det som självklart att man inte skall permittera folk för kortare perioder och sedan be dem komma tillbaka när vädret så kräver. Vägverket har inte fört och kommer säkert inte heller att föra en personalpolitik som är behäftad med en sådan ryckighet. Jag vill också nämna att en del av vägverkets egna resurser tas i anspråk vid genomförandet av beredskapsarbetena. Det kan gälla arbetsledare som man ställer till förfogande, det kan gälla instruktörer vid AMS-arbeten och liknande, beroende på arbetsobjektens — beredskapsarbetenas — storlek och de anvisade arbetarnas egna erfarenheter, dvs. hur mycket hjälp de behöver för att vara så effektiva vägarbetare som möjligt, osv. Just det som jag nu senast har anfört gör att den överkapacitet i fråga om anställda som nämnts i vägverkets anslagsäskanden inte längre är aktuell med hänsyn till omfattningen av beredskapsarbetena under innevarande vinter. Låt mig också tillägga att vägverket, när ställning skall tas till den långsiktiga vägplaneringen, kommer att få bättre möjligheter att på sikt — med ett lämpligt samspel av egna och inhyrda resurser — planera sin verksamhet på ett effektivt sätt, så att ett ännu bätte utbyte kan erhållas av de medel som vi beslutar ställa till vägverkets förfogande. Herr talman! Det kan naturligtvis, som jag sade inledningsvis, under olika anslag anföras skäl för ytterligare medelsanvisning. Det är självklart. Jag upprepar vad herr Hugosson och även herr Gustafson i Göteborg har sagt, nämligen att man för olika ändamål visst kan önska mera pengar. Men det ingår ju också som ett viktigt led i budgetarbetet att prioritera alla framförda anspråk inom de samhällsekonomiska resursramar som står till riksdagens och vårt gemensamma förfogande. Den av regeringen förordade medelsanvisningen är ett uttryck för en sådan samlad resursavvägning. Med hänsyn till vad jag här har sagt finns det inte skäl att tillstyrka den i reservationen förordade anslagsökningen.

Herr talman! Låt mig först säga till statsrådet Norling att jag delar den uppfattning som han har gjort sig till tolk för, nämligen att personalindragningar inte skall ske. Jag menar att de skulle strida mot den fastlagda personalpolitik som bedrivs i vägverket. Vad jag här har talat om är det resursöverskott som finns beträffande personal och maskiner. Jag har ifrågasatt om detta är riktigt, när bägge dessa viktiga komponenter finns och det som fattas är medel för att köpa det material som man skall göra beläggningar av. Det är riktigt, som statsrådet säger, att detta resursöverskott uppstår vissa tider och att det då har varit vanligt att man har fört över personal till dessa områden för att där vidta åtgärder. I dag är situationen sådan att det inte finns några medel att köpa beläggningsmaterial för. Det är illa, herr statsråd. Jag tycker nog att statsrådets resonemang här i och för sig verifierade att det behövs ytterligare medel till denna drift, trots att han yrkade avslag på reservationen. Herr talman! Om jag inte missuppfattade herr Hugosson — och jag tror inte att jag gjorde det — kom han tillbaka till dessa AMS-medel och menade att de var jämnt fördelade över landet. Då har herr Hugosson i Göteborg inte stora anspråk på jämn fördelning. Jag har här en fördelningsplan över beslutade beredskapsarbeten, som visar att B län får 70 miljoner kronor, O län 32 miljoner kronor, L län 6 miljoner kronor och I län 1 miljon kronor. Det är klart att man kan diskutera vad som är jämn fördelning, men jag menar nog att man inte skall stå i denna talarstol och säga att beredskapspengarna är jämnt fördelade över landet. Det vore en orimlighet. Arbetsmarknadspengar skall naturligtvis sättas in där arbetslöshet föreligger. Det var också detta jag gjorde gällande i mitt förra inlägg, nämligen att man då inte kan applicera dessa pengar direkt på vägverket och påstå att de normalt ingår i den angelägenhetsgradering som man där har. Både statsrådet och herr Hugosson har varit inne på den framtida vägplaneringen och den framtida vägsatsningen. Jag förmodar att vi i denna kammare får ta en debatt om detta senare. Men jag har fortfarande inte fått något besked om hur det blir med den servicenivå som statsrådet utmärkt redogjorde för. Nu är det alldeles klart — och jag är glad för detta — att det inte skall ske några personalfriställningar i vägverket. Den andra fråga som då uppstår är om man skall överföra pengar till beläggningsarbetena från servicesidan. Jag har bett om ett uttalande om detta, men det har jag fortfarande inte fått.

Herr talman! Jag vill hänvisa herr Dahlgren till årets statsverksproposition, bilagan över kommunikationsdepartementet, där man säger att de över 500 miljoner kronor som har anvisats till vägväsendet är relativt jämnt fördelade över landet. Men jag diskuterade inte de 145 miljonerna som gäller driften till vägar när jag talade om den relativa jämna fördelningen över landet. Därtill kommer — och där ger jag herr Dahlgren rätt — att insatserna naturligtvis framför allt skall sättas in där sysselsättningen sviktar. Jämfört med tidigare år har emellertid de delar av landet där trafikintensiteten är väsentligt större än i t.ex. inre delen av Norrland blivit föremål för ökad medelstilldelning. Jag tycker det är bra att vi i de län där vi har en stor befolkning och en stor trafikvolym får ökade anslag till bl.a. driften av vägarna, eftersom det är beroende på trafikintensiteten vilken förslitning man har på vägarna.
Herr talman! Först några ord till utskottsmajoritetens talesman! Han nämner siffran 800 man, ”som har varit ute och valsat i diskussionen”; man får nästan den uppfattningen att den skulle ha varit fritt uppfunnen av några riksdagsledamöter. Därför kanske det är lämpligt att här slå fast att den finns på s. 60 i vägverkets petita, där den marginalresurs på 800 man anges som gällde vid den tiden, nämligen år 1971. Det har bekräftats att den siffran fortfarande gäller. Till det som statsrådet sade vill jag påpeka att vägverket säger att man fortfarande inte kunnat åstadkomma den produktivitetsförbättring på 2 procent som var förutsedd. Anledning: man kan inte rationellt utnyttja resurserna. Vad beträffar herr Hugossons fråga till generaldirektören om vad som förekommit vill jag säga att herr Hugosson har gjort samma misstag i det sammanhanget som han gjorde när det gällde mitt första anförande. Jag tror det skulle vara nyttigt med ett fortsatt samtal med herr Olhede — och då kan herr Hugosson gärna ta med sig snabbprotokollet för i dag. Statsrådet sade, om jag uppfattade honom rätt, att vi aldrig har gjort så stora insatser på vägväsendets område som vi gör nu. Jag tror att man ofta gör sig skyldig till ett förbiseende när man diskuterar vägkostnaderna därför att man räknar i löpande priser. Man kan tycka att det låter bra om man får ett högre belopp till vägarna ett år än man hade förut. Vägplaneutredningen utgick från två alternativ — ett på 4 procent och ett på 5 procent. Då kan man kanske tycka, att om man under något år ökade kostnaderna med 4—5 procent, skulle alltså den målsättningen vara uppfylld. Men det är den inte, eftersom vägplaneutredningen räknar i fasta priser. Om vi som exempel tar driftanslaget för förra året, som ökade med 88 miljoner kronor — vilket låter bra — bör man dock komma ihåg att det innebär att resurserna för vägverket minskade, eftersom man skulle ha behövt ungefär 80 miljoner till för att komma på samma nivå och få kompensation för prisoch lönestegringarna. När det gäller vägbeläggningarna — det är ju de som är mest aktuella, och det är där som det verkligen finns behov av åtgärder — har man inom vägverket gjort en undersökning mellan åren 1966 och 1971 om den vägbeläggningsyta som är undermålig. Därvid fann man att den ytan från 1966 till 1971 har ökat från 10 miljoner kvadratmeter till 18 miljoner kvadratmeter, alltså en ökning med ungefär 80 procent av den vägbeläggningsyta som är i behov av omedelbara åtgärder. Jag tror att sådana jämförelser betyder mycket mer än om man bara ser jämförelsen mellan anslagen i kronor. Herr talman! Jag tycker att det i slutet av denna debatt framstår som ännu mer angeläget än det gjorde i början av debatten att vägverket får de här resurserna.

Herr talman! Med risk för att bli anklagad för att vara tjatig återkommer jag till de 800 man som nämnts. Det framgår av folkpartiets motioner att 800 man skulle vara undersysselsatta och att de icke skulle utföra något meningsfyllt arbete. Jag har tidigare sagt att generaldirektö ren på direkt fråga förnekat att så skulle vara fallet. Jag ber vidare att få hänvisa till det svar som statsrådet Norling gav. Herr Gustafson i Göteborg hänvisar till vägverkets petita. Sedan vägverket skrev sina petita har över 500 miljoner kronor anvisats via AMS. En väsentlig del av vägverkets personal utnyttjas för att leda de arbeten som utförs av den tidigare arbetslösa personalen. Sedan är det alldeles klart att här föreligger de temperaturvariationer som följer med årstiderna. Man kan inte belägga vägar då det är 10 grader kallt. Det går bara inte. Men detta torde inte vara signifikativt enbart för vägväsendet. Gå ut och fråga byggjobbarna om de kan gjuta, då det är 10 grader kallt! Då får man också som bekant inställa den typen av arbete. Det är klart att man kan göra teoretiska kalkyler över vad det skulle innebära i antalet sysselsatta per månad eller år. Den debatten är rent hypotetisk. Vad jag liksom även statsrådet har velat slå fast är att det inte föreligger någon undersysselsättning. Alla inom vägverket anställda utför ett bra och meningsfyllt arbete. Det föreligger inga risker för att personal skall friställas. Jag tycker att det är väsentligt att detta blivit fastslaget även av herr Dahlgren, som ju är ledamot i vägverkets styrelse. Det torde vara ett lugnande besked för dem som jobbar inom vägverket.
Herr talman! De anställda i vägverket har månadslön och avskedas inte. Jag tycker att det är egendomligt att herr Hugosson menar att vi skall behöva ha en särskild riksdagsdebatt för att klarlägga detta. I motionen har sagts att vägverket inte rationellt kan utnyttja all arbetskraft. Vi har inte i någon motion yttrat oss om att det arbete som arbetskraften utför inte skulle vara meningsfyllt. Vad vi har sagt och vad som sägs från vägverkets sida är att dessa 800 årsarbetare skulle kunna utnyttjas mera effektivt, om de sysselsattes med arbete som innebär att man inte behöver ta allra lägsta tänkbara dagsverkskostnad. I ett läge då vägbeläggningarna på många håll är utslitna och då man har ont om medel är det trots allt viktigare att belägga vägen än att röja omkring den, även om det senare i och för sig är nyttigt och nödvändigt. Det är detta som jag tycker är viktigt. Sedan tror jag inte att talesmannen för utskottets majoritet behöver undervisa vägverkets personal om att det i naturen förekommer temperaturändringar och sådant. Det har man säkert tagit hänsyn till då man gjort sina beräkningar.
Herr talman! Jag hade tänkt att den här debatten skulle vara slut för min del, men jag kunde inte underlåta att begära ordet när herr Hugosson nu kom igen och talade om 500 miljoner kronor till vägverket, som han uttrycker sig. Det är ju fullständigt fel. Det är pengar från AMS som fördelas dels på arbeten i arbetmarknadsverkets egen regi och dels på arbeten i vägverkets regi. Jag står fast vid vad jag sagt när det gäller undersysselsättningen. Jag hänvisar till vägverkets petita och ber herr Hugosson läsa vad som står på s. 61. Jag tycker det är en mycket allvarlig beskyllning herr Hugosson gjort när han säger att vad som står där är felaktigt. Till slut, herr talman, vill jag bara säga till herr Hugosson: Det här är ingen diskussion om väderleksförhållanden, utan det är en diskussion om bristande medel till inköp av material för att belägga vägar i den omfattning som slitaget förorsakar.
Herr talman! Jag vill bara till herr Gustafson i Göteborg säga att visst är det bättre att vi utför beläggning på vägarna än att vi gör röjningsarbeten vid sidan om vägarna, men är det 10 grader kallt så går det inte att utföra beläggningsarbeten och då kan det ju vara lämpligt att man röjer buskar. Jag har inte påstått att det är något fel i vägverkets petita, men jag sade att sedan vägverket inlämnade sina petita har via AMS anvisats 500 miljoner kronor till vägväsendet — jag sade icke vägverket. Det är alltså en stor skillnad.